Herr talman! har frågat mig hur jag ser på JO:s kritik mot Migrationsdomstolen i Göteborg och domstolens fortsatta möjligheter att få ned handläggningstiderna. Antalet asylsökande har minskat kraftigt de senaste åren, men migrationsdomstolarna står fortfarande inför avsevärda utmaningar. Prognoserna för de kommande åren talar för en fortsatt hög men successivt minskande tillströmning av migrationsmål till domstolarna. Samtidigt finns en stor balans av mål som ännu inte är avgjorda. Balanserna och därmed även handläggningstiderna varierar dock mellan domstolarna, och Göteborg har en särskilt ansträngd situation. Långa väntetider innebär påfrestningar för den asylsökande men även stora kostnader för samhället. Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för att förbättra förutsättningarna för asylsökande att få ett snabbare avgörande med bibehållen rättssäkerhet. En sådan åtgärd är att regeringen nyligen har beslutat om en proposition med förslag om att förlänga möjligheten för de förvaltningsrätter som är migrationsdomstolar att lämna över mål till andra förvaltningsrätter. Förslaget syftar till att ge domstolarna bättre förutsättningar att hålla handläggningstiderna på en rimlig nivå genom att den samlade kapaciteten hos de allmänna förvaltningsdomstolarna tas till vara. I den av riksdagen beslutade budgeten för 2019 tilldelade Moderaterna och Kristdemokraterna emellertid bara drygt 74 procent av migrationsdomstolarnas behov utifrån den prognos som lämnades under hösten 2018. Regeringen behövde därför tillföra ca 200 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2019. Regeringen föreslår också ett tillskott på 122 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2020. Sammantaget bedömer jag därför att regeringen har förbättrat förutsättningarna för migrationsdomstolarna att korta handläggningstiderna, även om utmaningarna är fortsatt stora.
Herr talman! Tack, statsrådet, för svaret på min interpellation! I juni i år kritiserade Justitieombudsmannen Migrationsdomstolen i Göteborg för att handläggningstiderna i asylärenden var för långa. I det enskilda fall som JO kritiserade var handläggningstiden ett år och tre månader. Samtidigt redovisade domstolen att handläggningstiderna för ärenden på grund av skydds eller asylskäl i genomsnitt var 17-21 månader. Det enskilda fall som var uppe för JO:s granskning och fick kritik var alltså på intet sätt unikt. Statsrådet svarar såväl i medierna som här och nu att regeringens proposition om att flytta mål mellan olika domstolar tillsammans med regeringens budgettillskott har "förbättrat förutsättningarna för migrationsdomstolarna att korta handläggningstiderna, även om utmaningarna är fortsatt stora". Herr talman! Att möjligheten att fördela om ärenden ökar är givetvis bra. Men att det och regeringens tillskott skulle räcka är inte en bedömning som görs vare sig lokalt på Migrationsdomstolen i Göteborg eller nationellt på Domstolsverket. I stället säger Domstolsverket att utan ett tillskott för 2020 på i runda slängar 300 miljoner kronor kommer neddragningar att behöva göras, och handläggningstiderna riskerar att bli årslånga. Att åtgärderna kommer att räcka är inte heller den bild jag får när jag pratar med advokater som bland annat arbetar med migrationsfrågor i Göteborg. I Göteborg handlar det bland annat om neddragningar av ett trettiotal notarietjänster som kommer att försvinna. Det är tjänster som är viktiga i domstolens rekryterings och kompetensförsörjningsarbete. Att rekrytera just kompetenta föredragande inom migrationsrätt är ett av de problemområden som domstolen beskriver i sitt svar till Justitieombudsmannen. Notarietjänsterna fyller alltså en viktig funktion. Herr talman! Min fråga till justitieministern var hur han ser på Justitieombudsmannens kritik och domstolens fortsatta möjligheter att få ned handläggningstiderna. Min följdfråga till justitieministern blir: Menar han att domstolarnas möjligheter att få ned handläggningstiderna och därmed undslippa fortsatt kritik från JO kommer att förbättras av att bland annat ett trettiotal notarietjänster försvinner?
Herr talman! Man ska veta bakgrunden. Antalet asylsökande till Sverige har minskat kraftigt. Det föranleder att man när man kommit över pucklarna i de olika systemen kan minska bemanningen. Vi byggde ut kraftigt när vi var på toppen av puckeln. För att använda skattebetalarnas pengar på ett effektivt sätt måste man nu minska bemanningen när man nu ser att man kommit förbi den. Vi har kraftigt minskat antalet asylsökande till Sverige. Antalet asylsökande ligger just nu på den lägsta nivån på 13 år, inte bara i antal utan även som andel. När Moderaterna styrde tog Sverige emot 15 procent av alla asylsökande som kom till EU. De kom till Sverige. I dag är den siffran 3 procent. Andelen asylsökande som kommer till Sverige har alltså totalt sett minskat under de här åren. Det är en följd av de åtstramningar vi gjorde hösten 2015, med gränskontrollerna och med id-kontrollerna, som Moderaterna för övrigt inte orkade rösta för. Man lade ned sina röster när det gällde id-kontrollerna. Men jag påstår att det var en av de viktigaste åtgärderna för att få kontroll över den situationen, tillsammans med den tillfälliga lag som trädde i kraft 2016. I dag har vi som sagt passerat puckeln. När det gäller antalet asylansökningar gjorde vi det för länge sedan. När det gäller antalet beslut av Migrationsverket gjorde vi det för ett par år sedan. Nu har vi passerat puckeln också när det gäller antalet överklaganden i domstol. Ökningarna av antalet ärenden möttes av ganska stora påslag när det gäller anslagen till migrationsdomstolarna. Antalet anställda på migrationsdomstolarna nästan fördubblades 2014-2018, till över 800 som vi hade förra året. Det ledde till att man 2018 kunde avgöra 17 000 mål. Det är det högsta antalet någonsin. Eftersom det var en exceptionell situation, när så pass många kom hit, har handläggningstiderna också dragits ut. Men nu betar man som sagt av mål efter mål. Herr talman! Ett problem uppstod när Moderaterna och Kristdemokraterna fick igenom sin budgetmotion. Då gav man nämligen inte migrationsdomstolarna de medel som de hade behövt. De hade begärt 940 miljoner kronor för 2019. Av Moderaterna och Kristdemokraterna fick de 691. Det var alltså en underfinansiering av migrationsdomstolarna för detta år med 250 miljoner kronor - en kvarts miljard, herr talman. Min fråga till David Josefsson blir: Om han är så bekymrad över läget i migrationsdomstolarna varför såg han då inte till att Moderaterna och Kristdemokraterna försåg migrationsdomstolarna med de pengar som de hade behövt förra året? Varför underfinansierade man migrationsdomstolarna med en kvarts miljard kronor för 2019? Man hade råd att sänka skatten med 20 miljarder, men man hade inte råd att finansiera migrationsdomstolarna på det sätt som de hade behövt. Herr talman! I stället var det första vi fick göra, när vi kunde tillträda igen, att förstärka och gå in med mer pengar. Vi kom till makten igen i januari, och i vårändringsbudgeten som vi sedan lade fram lade vi in ytterligare 200 miljoner kronor till migrationsdomstolarna, och för nästa år lägger vi ytterligare 122 miljoner kronor. Vi förstärker alltså detta efter hand. För övrigt ser man att balanserna, som de ser ut just nu, tenderar att minska. Förra året låg antalet mål som inte hade avgjorts på över 13 000. Vid det här årets slut kommer de att ligga på ungefär 7 000, det vill säga nästan en halvering totalt sett. Vi betar alltså av mål efter mål, herr talman.
Herr talman! Tack, statsrådet, för svaret! Låt mig börja med att svara på frågan. Justitieministern säger till mig att vi i M-KD-budgeten inte sköt till tillräckligt mycket pengar under föregående år eftersom vi sänkte skatten. Sedan ställer han en motfråga till mig om det. Men skulle detta vara en ursäkt för att man nu inte skjuter till tillräckligt med pengar och i stället sänker värnskatten? Detta är en argumentationslinje som är lite för låg för denna kammare, tycker jag. Vi ska ju tala om sakfrågan om hur vi ser på migrationsdomstolarnas möjligheter att klara handläggningstiderna. Jag har full respekt för justitieministern om han gör bedömningen att man kommer att klara handläggningstiderna med de medel som regeringen skjuter till. Det är en åsikt som man får ha. Till protokollet måste jag dock säga att jag själv inte delar justitieministerns åsikt, utan jag tror på de verksamma juristerna i fråga om att handläggningstiderna tyvärr kommer att bli längre. Med det sagt finns det många aspekter på problemen med de långa handläggningstiderna i migrationsmål som man ändå måste beröra. Det mest uppenbara är den mänskliga. Att få stanna eller inte få stanna i Sverige som asylsökande är livsavgörande för den som berörs eller för den som väntar på besked om till exempel familjeåterförening. En annan aspekt är den krasst ekonomiska. Staten har kostnader för asylsökande som bland annat gäller boenden under den tid som ärendena handläggs. Ju längre handläggningstiderna är desto högre blir kostnaderna, herr talman. Det innebär också att besparingar på migrationsdomstolarna i ena änden riskerar att innebära fördyringar för staten i den andra änden. Att ha människor i kö är sällan en god idé, och risken är uppenbar att det man vinner på gungorna förlorar man på karusellen. Ytterligare en aspekt handlar om rättssäkerhet och integration. Jag tror att korta handläggningstider och effektiva domstolar innebär både en ökad rättssäkerhet för individen och ökade möjligheter för integration för den som får ett positivt utslag. Utifrån att såväl Migrationsdomstolen i Göteborg som Domstolsverket varnar för att regeringens budget kommer att innebära nedskärningar och förlängda handläggningstider tycker jag att regeringen spelar ett högt spel, herr talman. Att ge Domstolsverket hela det anslag som det begär för att komma till rätta med handläggningstiderna, som bland annat JO kritiserat, är i det långa loppet kanske till och med en besparing. Det minskar väntan för den enskilde och ökar möjligheten för integration. Detta är också ett av skälen till att vi i vårt budgetförslag har valt att skjuta till pengar utifrån det som Domstolsverket har begärt.
Herr talman! Skulle det vara lågt av mig att begära att David Josefsson tar ansvar för sina egna beslut? Situationen var den att Moderaterna och Kristdemokraterna trumfade igenom en budgetmotion med stöd av Sverigedemokraterna. I den underfinansierades migrationsdomstolarna med 250 miljoner kronor för innevarande år. Så ser situationen ut, och så var det. Jag ställde bara en fråga om det. Om ni nu vill minska handläggningstiderna och se till att fler kan anställas kan ni inte göra på det sättet, utan man får finna sig i att bli ställd till svars för sitt agerande när man går upp i en interpellationsdebatt. Detta är inte ett dugg lågt. Tvärtom är det en upplysning till allmänheten så att den får veta vilket spel Moderaterna spelar här. Ni i Moderaterna underfinansierar väsentliga myndigheter, och när resultatet sedan blir för dåligt skyller ni på regeringen. Det fungerar inte, och man kommer inte undan med det i en interpellationsdebatt. Så är det bara. Åter till sakfrågan. Det första vi fick göra när vi tillträdde i januari var att skjuta till ytterligare 200 miljoner kronor, det vill säga de pengar som Moderaterna inte hade skjutit till. Nästa år blir det som sagt ytterligare 122 miljoner. Jag ser naturligtvis att läget för migrationsdomstolarna även fortsättningsvis är ansträngt. Jag ser att vi har kommit över puckeln. Balanserna minskar. Jag har noterat att balansen av icke avgjorda mål vid slutet av 2018 låg på 13 000. Enligt prognoserna kommer den i slutet av 2019 att ligga på 7 100, och 2020 kommer det att handla om 5 800 mål. Vi ser alltså en successiv minskning i prognoserna för balanserna. Det tyder på att vi har kommit över puckeln som vi hade under några år efter att väldigt många asylsökande kommit hit. När man lyssnar på David Josefsson skulle man nästan kunna tro att han för nästa år har anslagit de pengar som migrationsdomstolarna har begärt. Men det har han inte, utan har också underfinansierat. Han lägger visserligen till lite pengar, men inte i den omfattning som migrationsdomstolarna har begärt. Han ligger faktiskt 100 miljoner under det som de har begärt. Detta innebär att han inte kan gå till migrationsdomstolarna och säga att Moderaterna nu skjuter till de pengar som de hade behövt. Det stämmer inte med verkligheten, vilket man ser när man läser siffrorna i Moderaternas budgetmotion.
Herr talman! Jag tror inte att någon kan vara nöjd med de långa handläggningstiderna vid migrationsdomstolarna, särskilt inte i Göteborg. Däremot blir jag inte riktigt klok på regeringens och justitieministerns inställning i frågan, herr talman. Jag hoppas verkligen att jag har fel och justitieministern har rätt om att regeringens budget kommer att innebära en minskning av handläggningstiderna vid migrationsdomstolarna i Sverige i allmänhet och i Göteborg i synnerhet, så som ministern säger. Lyssnar man dock på Domstolsverket och Migrationsdomstolen i Göteborg eller på migrationsadvokater finns det ingenting som talar för att man har passerat puckeln och att handläggningstiderna nu kommer att gå ned. I ärlighetens namn verkar det bara vara justitieministern själv som tror på att han har rätt och jag har fel. Jag tackar för debatten. Jag tror att vi alla är överens om att handläggningstiderna bör vara korta, men jag tror inte att vi är riktigt överens om vägen dit.
Herr talman! Man måste i en debatt som denna också vara beredd att försvara sin position. Bakgrunden är att Sverige vid den här tiden förra året inte hade någon regering, och Moderaterna och Kristdemokraterna kunde trumfa igenom en budget. Gör man så måste man kunna försvara effekterna av detta. När man underfinansierar migrationsdomstolarna med 250 miljoner får det faktiskt effekter, herr talman. Vi lägger nu till pengar. I år blir det 200 miljoner, och nästa år blir det ytterligare 122 miljoner. Jag kan ärligen säga att jag vet att situationen är ansträngd, inte minst i Göteborg även om man där har en domstol som har minskat balanserna väldigt kraftigt. Där har man minskat balanserna med över 40 procent på bara ett år. Man jobbar alltså igenom målen, mål efter mål. Vi kommer naturligtvis att få återkomma om finansieringsfrågan även i kommande budgetar. Jag kan garantera David Josefsson och andra att denna regering prioriterar satsningar på de förvaltningsmyndigheter som behöver kunna fungera på ett bra sätt i stället för att bara sänka skatterna med 15-20 miljarder som Moderaterna och Kristdemokraterna tenderar att göra.